Herr talman! Jag ber att få tacka ministern. Jag är glad att vi delar den mycket positiva inställningen till vad den öppna förskolan innebär. I Kalmar hade jag förmånen i början på 90-talet att uppsöka den öppna förskolan och kan intyga det. Det underlättade på många sätt när man var hemma med ett mycket litet barn. Utvecklingen vad gäller de öppna förskolorna är allvarlig. År 1990 fanns det i Sverige drygt 1 600 öppna förskolor. I dag är de nere i ungefär 550. Enbart de senaste åren har vi sett en drastisk minskning på det här området. År 2002-2003 lade ytterligare 18 kommuner ned sin öppna förskoleverksamhet. Om vi tittar på hur det ser ut i dag saknar ungefär 48 % av landets kommuner öppen förskola. Av dem som har öppen förskola är det ca 60 kommuner där man erbjuder verksamhet mindre än 16 timmar i veckan. Som ministern på ett bra sätt visade här är den öppna förskoleverksamheten viktig. Den är viktig för dem som är hemma med små barn. Den är viktig för dagbarnvårdare och de barn som finns i de grupperna. Därför blir det extra allvarligt. Vi ser inte någon bromsning på att man lägger ned öppna förskolor. Det handlar inte bara om att man har fått ett minskat behov därför att fler barn är inne i andra former av barnomsorg. Det är av besparingsskäl man lägger ned. Jag undrar om ministern har några fler åtgärder för att stoppa nedläggningen av öppna förskolor. Det är en verksamhet som vi båda är överens om är viktig. Om vi tittar i propositionen Kvalitet i förskolan aviserar man där att regeringen avser att i propositionen om ny skollag återkomma till riksdagen med förslag till lagtext på dessa områden. Har ministern några tankar om hur man kan stärka den öppna förskolans ställning i den skollag som finns?

Herr talman! Det är klart att vi är överens om att det är viktigt. Samtidigt påpekar jag att nästan hälften av landets kommuner i dag saknar öppen förskola. Det är inte bara små kommuner, utan det kan vara stora och mellanstora kommuner som Växjö, Luleå och så vidare. De har inte någon öppen förskola över huvud taget. En rad andra kommuner saknar det också. Det här är en viktig verksamhet och en verksamhet som spelar stor roll för dem som är hemma med små barn, för dagbarnvårdare och de barn som finns i dessa grupper. Oavsett vilka skälen är till nedläggning så borde det vara en signal som gör att man känner oro över den utveckling som har varit. Jag välkomnar att ministern säger att man ska ta reda på vad det är som gör att man lägger ned öppna förskolor i den utsträckning som man gör. Om man tittar på hur det ser ut i medierna så är det uppenbart att det i första hand handlar om besparingsskäl i ett antal kommuner där man på senare tid har lagt ned. Därför undrar jag om ministern har några fler saker som man kan ta fram för att stimulera verksamheten så att kommuner fortsätter eller öppnar verksamhet med öppen förskola.

Herr talman! Vi är helt överens om att behoven ser annorlunda ut i dag. Men när man tittar i medierna, gör enkla nyhetssökningar på Internet och så vidare, visar det sig att när öppna förskolor kommer upp i tidningsartiklar så handlar det i stor utsträckning om att man lägger ned dem. Jag hoppas att den genomlysning som ministern har visat på här kommer snabbt, så att man kan se vad detta verkligen beror på. Jag tror att en stor del av orsaken till att antalet öppna förskolor minskar är att man lägger ned av besparingsskäl. Det blir ett ökat antal kommuner i landet som helt saknar öppen förskola eller som har en öppen förskoleverksamhet som ligger på en tidsmässigt låg nivå. Om vi tittar på de kommuner som inte har öppen förskola över huvud taget och på de kommuner som har verksamhet mindre än 16 timmar i veckan ser vi att det är ungefär 200 av landets 290 kommuner. Om det då inte finns någon kompletterande verksamhet så drabbar det framför allt dem som är hemma med små barn. Jag tror inte att detta är bra. Man behöver möjlighet att träffa andra vuxna. Framför allt när man är förälder för första gången behöver man ha någon att prata med. Man behöver den möjlighet till kontakt med utbildad personal som ges inom den öppna förskolan. Om man tittar på det material som finns verkar det som om denna möjlighet är på väg att försvinna. Jag tycker att det inger stor oro, och det är viktigt att man agerar snabbt och att regeringen klargör att man bör försöka se till att upprätthålla verksamhet inom öppna förskolor.